Herr talman! Per Landgren har frågat mig om jag avser att föreslå sådana regeländringar som innebär att ombyggnation och tillbyggnation av gamla småhus kan leda till nedsättning av fastighetsskatten. Landgren har vidare frågat mig om jag avser att föreslå sådana regeländringar som leder till symmetri mellan småhus och hyreshus vad gäller hel och halv fastighetsskattebefrielse efter omfattande ombyggnation och tillbyggnation. Per Landgren har dessutom frågat mig om teorin bakom fastighetsskatten och om jag har för avsikt att föreslå sådana lagändringar som innebär att denna beskattningsmodell ska genomföras mer konsekvent dels i fastighetsbeskattningen, dels i skattesystemet generellt. Jag har valt att besvara båda interpellationerna i ett sammanhang. Låt mig inleda med att kortfattat nämna något om principerna bakom fastighetsskatten. I skattereformen för snart 15 år sedan utgjorde likformighet ett viktigt mål då skattereglerna utformades. Likformighet innebär att man så långt som möjligt söker utforma beskattningen så att olika typer av kapitalinvesteringar beskattas lika. Reglerna ska dels vara rättvisa, dels förhindra att en alltför stor del av sparandet och investeringarna kanaliseras till en viss sektor. Utgångspunkten vid fastighetsbeskattningen är således att fastigheter utgör en kapitaltillgång och att ägaren beskattas för en löpande avkastning på samma sätt som sker för övrigt kapital. Avkastningen beräknas schablonmässigt utifrån taxeringsvärdet, och skatteuttaget ska i princip motsvara den skatt som tas ut på övrig kapitalavkastning. Låt mig också påminna om att de utredningar som berört principerna för uttaget av fastighetsskatt, alltsedan nuvarande regelverk trädde i kraft vid skattereformen 1991, drar slutsatsen att den nu rådande principen är den mest rimliga både ur ett samhällsekonomiskt och fördelningspolitiskt perspektiv. Att överge ett fastighetsskattesystem baserat på marknadsvärdet och till exempel införa ett system som baseras på boyta skulle inte endast få oacceptabla fördelnings och regionalpolitiska konsekvenser utan även leda till att den eftersträvade likformigheten i beskattningen mellan olika typer av kapitaltillgångar upphävs. I förlängningen riskerar ett sådant regelverk att leda till en oönskad samhällsekonomisk fördelning av sparande och investeringar. Om fastighetsinvesteringar gynnas skattemässigt kommer en alltför stor del av sparandet och investeringarna att kanaliseras till denna sektor. Vad gäller reglerna om hel och halv fastighetsskattebefrielse så infördes dessa i fastighetsskattelagen i samband med skattereformen. Reglerna infördes för att motverka en mycket kraftig ökning av utgifterna för nyproducerade bostadshus på grund av breddade skattebaser, ändringar i fastighetsskatten och begränsningar av skattelättnaden för ränteutgifter. Syftet med skattebefrielsen var alltså att gynna nyproduktion av bostadshus.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 Reglerna fanns också långt innan reglerna om skattebefrielse infördes i fastighetsskattelagen. Såväl värdeåret som eventuell jämkning av detta beräknades tidigare för både småhusen och hyreshusen på i princip samma sätt som för hyreshusen i dag. Reglerna ansågs dock vid en översyn med anledning av 1981 års allmänna fastighetstaxering av olika skäl vara krångliga och leda till en osäker värdering för småhusens del. I stället infördes de regler som gäller för småhus i dag. Beräkningen av hur stor jämkningen av värdeåret blir efter en till eller ombyggnad skiljer sig således i dag åt mellan småhus och hyreshus. För småhusen krävs att boytan ökat, och en sammanvägning görs av när de olika delarna av huset byggts. Det är alltså förändringar av boytan som ligger till grund för beräkningen. För hyreshusen krävs inte någon ökning av boytan. I stället jämförs samtliga nedlagda till och ombyggnadskostnader med nybyggnadskostnaden. Per Landgren har påstått att befrielse från fastighetsskatt vid till eller ombyggnation av ett småhus aldrig kan erhållas när någon del av befintlig byggnadsstomme tillvaratas. Jag menar att gällande lagstiftning inte utesluter detta även om det i praktiken krävs att den del av det befintliga huset som behålls är väldigt liten och den till eller ombyggda delen väldigt omfattande. Det är således endast i ett fåtal fall som skattebefrielse kan uppnås. Det svar jag lämnade den 26 oktober 2005 på Landgrens tidigare fråga kunde ha varit utförligare i denna del. Min uppfattning att det i grunden är välmotiverat med skillnader i värderingen av helt nybyggda hus respektive till eller ombyggda hus står jag också fast vid. Den symmetri mellan småhus och hyreshus när det gäller regler för beräkning av värdeår och jämkning som Landgren efterfrågar förelåg alltså tidigare men ändrades efter en översyn för småhusens del. Vid den tiden fanns som sagt inte reglerna om fastighetsskattebefrielse, utan syftet med ändringarna var att förbättra möjligheterna att åsätta småhusen en så riktig värdering som möjligt. Någon motsvarande ändring har inte ansetts nödvändig för hyreshusen. Man bör i detta sammanhang komma ihåg att det finns stora skillnader i förvaltning och innehav av hyreshus och småhus. Hyreshusen förvaltas normalt yrkesmässigt, och det finns oftast en ordnad bokföring över vidtagna åtgärder. Åtgärder som vidtagits i hyreshus får också i regel genomslag på hyresnivån, vilket innebär att taxeringsvärdet påverkas även av sådana åtgärder som med detta system inte skulle få något genomslag vid taxeringen av småhus. Reglerna för bestämmande av värdeår för hyreshusen medför således inte samma osäkerhet för dessa som motsvarande regler ansågs göra för småhusen. Olikheterna mellan småhusen och hyreshusen vad gäller värdeår beror alltså på en strävan att kunna åsätta så riktiga taxeringar som möjligt, inte att åstadkomma olika förutsättningar för fastighetsskattebefrielse. Mot bakgrund av detta avser jag inte att nu föreslå några sådana ändringar avseende reglerna om värdeår och fastighetsskatt som Per Landgren efterfrågar. Det är för närvarande inte heller aktuellt att föreslå förändringar i fastighetsbeskattningen. Jag tycker dessutom att avvägningen mellan olika beskattningsprinciper i nuvarande regelverk generellt är välbalanserad.

Herr talman! Jag har givit mitt längsta interpellationssvar hittills, och jag har ingenting att anföra utöver det svar som jag precis har angivit. Jag har heller inte fått någon fråga av Per Landgren. Jag har bara en stilla reflexion. Jag förstår egentligen inte varför Per Landgren över huvud taget botaniserar i hur fastighetsbeskattningen är konstruerad i sina enskildheter med tanke på att Kristdemokraterna vill avskaffa fastighetsskatten. Jag förstår kanske ändå varför han gör det. Han har ju inte lyckats övertyga sina borgerliga bröder i den så kallade alliansen om nödvändigheten av att avskaffa fastighetsskatten. Vi får väl fortsätta, i den skatteöversyn som jag har aviserat efter valet, att diskutera även hur fastighetsbeskattningen ska vara beskaffad. Välkommen i det arbetet.

Herr talman! Jag har inga som helst problem med att i riksdagens protokoll än en gång läsa in att det svar jag lämnade den 26 oktober 2005 på Landgrens tidigare fråga kunde ha varit utförligare i denna del. Jag har inga som helst problem med den typen av erkännanden. Där kanske vi skiljer oss åt, åtminstone att döma av det tonläge som Per Landgren brukar ha i debatten. Det är fascinerande att se vilket engagemang det finns för enskildheter i ett skattesystem i en specifik skatt som man vill avskaffa. Jag har, som sagt, givit ett långt svar på konkreta frågor. Jag hänvisar till det. Jag är öppen för att diskutera enskildheter i fastighetsbeskattningen. Det bör vi göra i den större översyn av skattesystemet som jag har aviserat tidigare. Som jag sade i mitt tidigare inlägg, Per Landgren: Det vi har fått besked om under senare tid är att fastighetsskatten blir kvar, även om olyckan är framme och det blir en borgerlig regering. Det är naturligtvis viktigt att även den här typen av synpunkter beaktas. Välkommen i det reformarbete vi har framför oss för att behålla fastighetsskatten.